Fru talman! Isak From har frågat mig vilka insatser jag tänker vidta för att också Näringsdepartementet ska bidra till att göra kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 till ett skyltfönster för svensk innovation och kreativitet. Låt mig inleda med att säga att det är mycket glädjande att Umeå i hård konkurrens med andra europeiska städer har valts ut till europeisk kulturhuvudstad 2014. Det är bra för Umeå, för Västerbotten och för hela vårt land att vi har fått chansen att visa att vi är attraktiva, nyskapande och innovativa vad gäller kultur och konstnärliga uttryckssätt. Detta bidrar även till ett kreativt näringslivsklimat och ett attraktivt Sverige. Min ambition är därför att stödja kulturhuvudstadsåret. Det arbete som pågår för att utveckla kulturhuvudstadsåret visar en mångfald av spännande kopplingar mellan kultur och näringsliv. Umeå lyfter också fram en bred syn på innovation som stämmer väl överens med det som regeringen har lyft fram i den nationella innovationsstrategin. Regeringen har under perioden 2010-2012 genomfört flera initiativ inom ramen för en nationell handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Bland annat har Västerbotten via handlingsplanen fått resurser för att utveckla en strategi för kulturella och kreativa näringar. I regionen har också etablerats en regional plattform. Ett exempel på ett projekt som har fått stöd är Kreativ entreprenör i Västerbotten, som har fått stöd inom ramen för handlingsplanens satsningar på entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar. Näringsdepartementet kan inför och under kulturhuvudstadsåret 2014 bidra med nätverk och kunskaper som skapats utifrån handlingsplanen, från vårt nordiska samarbete i Kreanord och samarbetet inom EU. Därtill har Tillväxtverket en koordinerande roll när det gäller kulturella och kreativa näringar samt besöksnäringen. Som Isak From har noterat har regeringen i årets budgetproposition föreslagit att totalt 75 miljoner kronor avsätts för att stödja kulturhuvudstadsåret i Umeå 2013-2014. Medlen är i första hand avsedda för kulturprogramverksamheter.

Fru talman! Tack, näringsministern, för svaret! Det känns roligt och inspirerande att få avsluta interpellationsdebatterna den här fredagen med ett framåtsyftande meningsutbyte med näringsministern. Naturligtvis har det också utgångspunkt i kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. Jag ska också tacka näringsministern för att hon i sin interpellationsdebatt med Karin Åström lyfte fram kulturhuvudstadsåret och även anammade mina ord om att göra kulturhuvudstadsåret till ett skyltfönster. Det känns verkligen bra att min interpellation tycks ha väckt näringsministern i denna viktiga fråga. Efter stor vånda och många påtryckningar från naturligtvis i första hand Umeå men även från EU och också från riksdagen, inte minst från oss socialdemokrater, klargjordes en del av finansieringen i och med att Kulturdepartementet beslöt att avsätta 75 miljoner till kulturhuvudstadsåret. Det är en helt nödvändig satsning, om än långt mindre än vad Stockholm fick 1998. I debatter har kulturministern särskilt framhållit att kulturinstitutionerna har fått ett särskilt uppdrag att medverka vid kulturhuvudstadsåret, och det finns också tydligt inskrivet i både budgetproposition och regleringsbrev. Dock har det inte tillskjutits några särskilda medel, men jag tycker ändå att idén är bra. Kulturministern har även uttryckt att hon ser det som självklart att även andra samverkar med kulturhuvudstadsåret. Det är från denna utgångspunkt jag har framställt min interpellation till näringsministern. Jag tycker att det är av yttersta vikt att Tillväxtverket, Vinnova och kanske också aktörer som Visit Sweden och Exportrådet måste involveras i satsningen. Då har Näringsdepartementet en given roll. Annie Lööf är väl medveten om bakgrunden. Både Annie Lööf och Peter Norman har uppvaktats med diskussionsunderlag från Umeå under fjolåret, och även andra ministrar har uppvaktats. Kulturdepartementet har fått underlag där särskilt näringslivsfrågorna har betonats, liksom att kulturhuvudstadsåret är en viktig fråga för tillväxt i hela den nordliga regionen. Tillväxtverket och Vinnova har varit på besök och är involverade i vissa samtal som tangerar kulturhuvudstadsåret 2014. Dock finns inga tydliga direktiv till de myndigheterna i vare sig regleringsbrev eller budgetproposition. Det tycker jag behövs och är helt nödvändigt. Det skulle också vara väldigt positivt om näringsministern såg till att det i kommande regleringsbrev för Tillväxtverket och Vinnova fanns skrivningar om kulturhuvudstadsåret. Det skulle ge större tyngd för de myndigheterna att samverka och ta initiativ för att lyfta fram de goda förutsättningar som faktiskt kommer av att vara arrangör av ett kulturhuvudstadsår. Min skarpa fråga här blir därför: Kommer det några skrivningar i regleringsbreven till myndigheterna som ger dem stöd och styrka att jobba vidare med kulturhuvudstadsårssatsningen?
Fru talman! Isak Froms fråga om skrivningar i regleringsbrev är det, som han mycket väl vet, för tidigt att uttala sig om. Vi arbetar ju med regleringsbreven till våra myndigheter, och regeringen avser att fatta beslut före årsskiftet. Låt mig gå tillbaka till huvudfrågan, nämligen betydelsen av Umeå som kulturhuvudstad. Jag delar Isak Froms inställning. Det är fantastiskt roligt att man i hård konkurrens har blivit utsedd. Det är viktigt ur näringslivsperspektivet och innovationsperspektivet såväl som ur det kulturella perspektivet. Det är en viktig symbol för Umeå och även Norrland som tillväxtmotor i kulturella och kreativa näringar. Jag har besökt Västerbotten och vet vad de kulturella och kreativa näringarna gör för både gruv och mineralindustrin och skogsindustrin i Västerbotten, där man på ett väldigt bra sätt jobbar gränsöverskridande med det man kallar superklustring. Ur ett näringsperspektiv jobbar vi med Kreanord, som är den nordiska plattformen. Där driver Sverige att vi ska nyttja våra resurser i de nordiska länderna för att kraftsamla. Jag var i Trondheim för ett antal veckor sedan och framhöll just vikten av att satsa på kulturella och kreativa näringar inom näringspolitiken. Dessutom har vi gett ett extra uppdrag till Exportrådet att under perioden 2011-2014 fokusera på en av framtidsbranscherna, nämligen kreativa näringar, förutom miljöteknik och energieffektivisering. Det finns alltså på många olika håll ett stort arbete. Låt mig komma tillbaka till de 75 miljonerna. Det är ett gediget bidrag som regeringen ger och som vi centerpartister har varit starkt pådrivande för. Jag är medveten om att centerpartister lokalt i Västerbotten har arbetat för att lyfta Umeå som kulturhuvudstad, och det har man också gjort nationellt. Av den anledningen är jag väldigt glad för att regeringens stöd är 75 miljoner till en kulturhuvudstad som också har möjligheten att få finansiering från andra håll genom statliga myndigheter och så vidare. Förutom de 75 miljoner som regeringen ger, ger också Statens kulturråd bland annat 8,5 miljoner hittills. Vi är nu uppe i över 80 miljoner av svenska skattepengar på nationell nivå till att främja och stärka kulturhuvudstadsåret. Dessutom har vi på den kulturella sidan en samverkansmodell för att fördela det regionala kulturarbetet. Det ligger på 1,2 miljarder, och av den potten får Västerbotten 75 miljoner kronor årligen i den regionala samverkansmodellen för kulturarbete. Vi är överens om betydelsen och vikten av att kulturhuvudstadsåret blir så bra som möjligt och att man både utifrån ett näringspolitiskt och ett lokalt tillväxtperspektiv tillsammans med det kulturella gör det här så bra som möjligt. Då blir min fråga till Isak From: Om nu Socialdemokraterna anser att kulturhuvudstadsåret 2014 är så viktigt, varför nämner ni inte detta med ett enda ord i er egen budget?
Fru talman! Det finns ett stort politiskt stöd från alla partier i Västerbotten för att kulturhuvudstadsåret ska bli framgångsrikt. Sverige är ett turistland på frammarsch och den svenska besöksnäringen har stor potential att växa och skapa nya arbetstillfällen över hela landet. Genom samverkan mellan turistbranschen och staten vill vi socialdemokrater stärka tillväxten och besöksnäringen. Visit Sweden, som jag nämnde tidigare, ägs gemensamt av staten och Svensk Turism och har till uppdrag att marknadsföra Sverige som destinationsland och att utveckla svenska destinationsplatser. Därför tycker vi socialdemokrater att det är mycket konstigt att regeringen sänker anslaget. Vi socialdemokrater har i stället stärkt anslaget till Visit Sweden i vår budgetproposition, någonting som kommer att vara väldigt viktigt och som skulle vara ännu viktigare om vi fick igenom den satsningen för 2014. Vi behöver göra mycket tillsammans. Därför är det väldigt viktigt att Tillväxtverket är med och har en tydlig roll. Det är en ypperlig möjlighet att visa att norra Sverige kan bidra med mycket mer än att bara vara en utarmad naturresursproducent, men då krävs det att alla aktörer är på banan. Jag vill ha ett tydligt löfte och att det kommer starka tydliga skrivningar från Näringsdepartementet till Tillväxtverket och Vinnova så att de kan vara aktiva och bidragande parter i genomförandet av kulturhuvudstadsåret 2014. Det här är inte bara en fråga för Norrland. Det är inte bara en fråga för Umeå. Det är inte bara en fråga för Västerbotten. Det är en fråga för hela landet. På rätt sätt kan man ta till vara det här för att visa vilka tillgångar som finns, för att öppna norra Norrland som skyltfönster och visa de kreativa miljöer som finns, inte minst på Designhögskolan och på Arkitekthögskolan vid universitetet i Umeå. Förutom att ge medborgarna mer av kultur formar det en grogrund för kreativa och innovativa näringar som skapas av de människor som är bosatta i norra Sverige. Inte minst visar Komatsu Forests etablering i Umeå att man tror på regionen och att man speciellt tror på den kompetens och den förmåga när det gäller ny design som finns i området. Tillsammans kan vi bygga en framtid där de enda gropar som eventuellt kommer på köpet är smilgroparna. Återigen näringsministern: Vi önskar tydliga skrivningar. Vi har förhoppningen att det också kommer. Jag tror ändå, när jag ser svaret, att det i alla fall finns en inställning att man ska få med någon form av skrivning för kulturhuvudstadsåret. Det skulle vara ytterst välkommet.
Fru talman! Det här är en fråga som rör hela landet. Det här är inte specifikt för Umeå. Det här är en möjlighet för hela Sverige, inte minst Norrland, att marknadsföra de regionala fördelar och fantastiska tillgångar som finns i Umeå men också i Västerbotten och Norrbotten i stort. Det är därför regeringen har satsat 75 miljoner kronor på kulturhuvudstadsåret i Umeå under 2013 och 2014. Låt mig jämföra den summan med några av Socialdemokraternas satsningar på näringslivet i stort. Ni lägger 25 miljoner bland annat på att stärka exporten för svenska små och medelstora företag. Regeringen lägger 75 miljoner på kulturhuvudstadsåret i Umeå. Vi lägger alltså tre gånger så mycket som Socialdemokraterna satsar på att stärka exporten för svenska små och medelstora företag på kulturhuvudstadsåret i Umeå. Jag vet att det är mindre än vad Umeå har ansökt om, men jag är väldigt glad över att regeringen har valt, efter förhandlingar, att lägga det på den nivån. Jag hoppas också att vi på andra sätt kan stödja och förstärka kulturhuvudstadsåret i Umeå tillsammans med myndigheter och andra aktörer. Besöksnäringen, slutligen, är en del av de kulturella och kreativa näringarna och är verkligen på frammarsch. Det är en av Sveriges nya basnäringar. Över 160 000 personer jobbar här, och det är till en stor fördel framför allt för lands och glesbygd, där många jobb skapas. Där har vi valt att fortsätta att förstärka Visit Swedens anslag. Deras basanslag ligger på 90 miljoner. Alliansregeringen valde under förra mandatperioden och fram till i år att kraftigt förstärka Visit Swedens anslag, för de gör ett fantastiskt arbete. Vi lägger det på en lite lägre summa under kommande år. Men det är fortfarande 30 miljoner i ökade anslag, från basen på 90, under några år framöver, just på grund av att de har en viktig verksamhet och marknadsför Sverige utomlands. Tillsammans med Visit Swedens arbete kommer kulturhuvudstadsåret också att bli ett viktigt skyltfönster för att marknadsföra Sverige som ett intressant och attraktivt land i vår omvärld. Förutom de satsningar vi gör på Visit Sweden lägger vi 60 miljoner på att utveckla destinationer runt om i landet. Det är en ny satsning som regeringen gör, som man inte tidigare har gjort. 60 miljoner är också en ansenlig summa pengar som vi ger för att stärka fem olika destinationer i Sverige, från Kiruna i norr till Vimmerby och Bohuslän i söder. Det handlar om att skapa exportmogna destinationer, som man kallar det för, för att marknadsföra Sverige i utlandet. Dessutom har vi generella förslag för näringslivet som är extra gynnsamma för besöksnäringen, nämligen en halverad restaurangmoms och halverade arbetsgivaravgifter för unga. Det stärker också de kulturella och kreativa näringarna, eftersom det är mycket kafé och restaurangverksamheter och många unga människor som får sitt första jobb genom besöksnäringen. Regeringen ser de kulturella och kreativa näringarna som viktiga. Därför fortsätter vissa av satsningarna. Framför allt ser man besöksnäringen som särskilt viktig för att skapa jobb, framtidstro och tillväxt i delar av Sverige som behöver det. Vi kommer alltså att fortsätta. Men frågan är återigen hur det kommer sig att Socialdemokraterna vill fördubbla restaurangmomsen och fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, som slår hårt mot besöksnäringen. Dessutom nämner ni inte med ett enda ord kulturhuvudstadsåret i Umeå i er budget.
Fru talman! Jag tycker att det är ganska klart att näringsministern borde ge klara och tydliga signaler om att det kommer att finnas tydliga direktiv till Tillväxtverket, Vinnova, och gärna Visit Sweden. Det stod ingenting i ministerns egen budgetproposition. I vårt kulturpolitiska budgetförslag skriver vi väldigt mycket om kultur och kreativa näringar och särskilt om Umeå 2014. Om näringsministern har missat det borde hon läsa det. Någonting annat som näringsministern gärna kan läsa, om hon inte redan har gjort det, är den utvärdering från Handelshögskolan i Åbo som handlar om när Åbo var kulturhuvudstad. Den uppskattning som handelshögskolan i Åbo har gjort är att sysselsättningseffekterna av kulturhuvudstadsåret uppgår till över 2 300 årsverken långsiktigt. Omvandlat till pengar hade det motsvarat en ökning av den totala produktionen med 200 miljoner euro, vilket inte är lite. Om nu näringsministern i sitt avslutningsanförande kommer på tanken att angripa vår socialdemokratiska politik på närings och kulturområdet bör hon ha med sig att näringspolitik består av mycket mer än av sänkt moms och sänkt skatt. Jag skulle rekommendera en satsning på bostadsbyggande, inte minst med hänsyn till att SCA i förrgår varslade 100 medarbetare på sågverken i Holmsund och i Vilhelmina. Skogsnäringen skulle kunna bidra mycket mer till tillväxt i hela vårt land. Nu handlar inte den här debatten om just det utan om framtidsmöjligheterna när det gäller att göra kulturhuvudstadsåret 2014 till en succé.
Fru talman! Den ambitionen delar regeringen. Vi vill också, tillsammans med Umeå och Västerbotten, göra Umeå som kulturhuvudstad till en succé. Av den anledningen valde vi att lägga 75 miljoner i ett riktat stöd till den här satsningen, förutom de satsningar som sker runt omkring. Det gäller innovationsstrategin, handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar och det arbete som vi gör på nordisk nivå för att stötta de här näringarna. Sedan har Isak From helt rätt. Det handlar inte bara om skatt och moms för att bygga ett starkt näringsliv i hela landet. Det handlar om infrastruktur. Det handlar om forskning och satsning på innovation men också på utbildning och kompetensförsörjning. Alla de delarna är viktiga för att skapa attraktionskraft och tillväxt i hela landet. Det är av den anledningen som regeringen i år har valt att lägga fram en tung investeringsbudget när det gäller alla de här delarna. Ett stort tack för den här debatten! Jag önskar interpellanten en trevlig helg.